Herr talman! Som motionär i denna fråga vill jag säga några ord i anslutning till statsutskottets utlåtande nr 165. Utskottets utlåtande består av ett enda blad, men ju mindre pappersmängd som tagits i anspråk för ett utlåtande desto mera betydelsefull är ofta frågan. Av utskottets utlåtande framgår att utskottet hade väntat sig att Kungl. Maj:t under innevarande höst skulle ha framlagt förslag med anledning av eldistributionsutredningens betänkande men att detta inte varit möjligt. Frågan befinner sig dock under fortsatt övervägande. Jag hoppas att det inte skall behövas alltför lång tid för industridepartementet att inse vikten av att komma med förslag i detta ärende. Jag förutsätter då att förslaget till riksdagen inte skall följa utredningens direktiv i fråga om ändringen av bidragsbestämmelserna för upprustningen av distributionsnäten i glesbygderna och fullföljandet av restelektrifieringarna. Det är enligt min mening inte heller riktigt att följa utredningens betänkande i det avseende utredningen förutsätter att bidragen skall slopas, under den motiveringen att restelektrifieringarna i stort sett är avslutade, och man ger vidare uttryck för den uppfattningen att detta inte skulle försvåra en önskvärd rationalisering av eldistributionen. I motsats till utredningen vill jag hävda att det i mycket stor utsträckning kommer att försvåra möjligheterna till en rationell eldistribution. Jag skall inte beröra dessa frågor i detalj, eftersom det blir tillfälle därtill senare, men jag kan inte uraktlåta att framhålla, att så länge som distributionsnäten är mycket undermåliga, som fallet är i vissa glesbygdsområden, är förutsättningarna för samgående med större företag starkt reducerade. Jag vill också, herr talman, erinra om att de flesta remissinstanserna har uttalat sig mot förslaget om att omedelbart slopa bidragen. Det har kommerskollegium, som bättre än de flesta känner till förhållandena ute i landet, det har bostadsstyrelsen, lantbruksstyrelsen och länsstyrelserna i de verkliga glesbygdslänen, det har Elverksföreningen, Kraftverksföreningen, RLF och många andra. Vattenfallsstyrelsen går också emot att man omedelbart slopar bidragen och anför att dessa övergångsvis bör fortsätta. Jag vill, herr talman, ge bestämt uttryck åt uppfattningen att kommerskollegium, som enligt min mening har god insikt i dessa förhållanden och på ett noggrant och föredömligt sätt handlagt ärendena, bör få fortsätta verksamheten till dess att människorna i glesbygdsområdena kan erhålla tillgång till en säkrare eldistribution och bättre möjligheter att tillgodogöra sig elkraftens fördelar. I olika sammanhang har jag erfarit att kommerskollegium anser att för 50— 60 miljoner kronor i bidragsmedel skulle de återstående, mest rationaliseringsbehövande distributionsföretagen kunna få god standard på sina ledningar och därmed tillhandahålla konsumenterna en säkrare och bättre eldistribution. Jag uttalar, herr talman, den förhoppningen att departementet även i detta avseende skall låta jämlikhetstan ken vara med när kommande proposition skall skrivas, och jag har i dag inget yrkande. 1. uppmana pågående statliga utredningar inom trafikpolitikens område att snarast fullfölja sina uppdrag, 2. uppdraga åt trafikpolitiska delegationen att dels samordna resultatet av nämnda utredningsarbete och i samband därmed verkställa en analys av den framtida utvecklingen inom transportområdet, dels föreslå de åtgärder i trafikpolitiskt hänseende vartill samordningen och analysen kunde föranleda,

Herr talman! I motionsparet 1:376 och II: 363 yrkar vi motionärer att riksdagen måtte besluta att etapp tre enligt det trafikpolitiska reformprogrammet uppskjutes till dess ytterligare erfarenheter av de båda första etapperna har kunnat redovisas. Etapp 1 och 2 har bl.a. inneburit större generositet än tidigare när det gäller beviljande av tillstånd för yrkesmässig godstrafik med lastbil. Man tilllåter även att lastförmågan ökar med 15 procent om året. Etapp 3 innebär kort och gott bl.a. att all behovsprövning för godstransporter på landsväg slopas. Det är detta riksdagsbeslut som föranlett så mycken diskussion och kritik. Den starkaste kritiken har framförts av Järnvägsmannaförbundet. Det finns också en stark allmän opposition mot beslutet. Detta har föranlett mig att motionera i denna fråga, då jag efter noggrant övervägande funnit att kritiken är berättigad. Jag är för övrigt mycket kritiskt inställd till den trafik politik som förts inom statens järnvägar. Vi vet att det har tillsatts en trafikpolitisk delegation med representanter för riksdagen, statens järnvägar och olika organisationer som har anknytning till transportväsendet. Denna delegation har till uppgift att som rådgivande organ följa upp genomförandet av reformprogrammet. Jag vill omnämna att delegationen enligt en rapport har kunnat konstatera att statens järnvägar genom de åtgärder som vidtagits under de båda första etapperna har fått förbättrade möjligheter att inom stora delar av transportmarknaden effektivt konkurrera med lastbilsföretagen. Delegationen meddelar vidare att erfarenheterna av reformprogrammets båda första etapper är övervägande positiva. Delegationen förordar därför att den tredje reformetappen påbörjas enligt de tidigare uppgjorda riktlinjerna. Detta förordande göres trots starka reservationer inom delegationen och yttranden från LO, av Transportarbetareförbundets förre ordförande H. Pettersson och Svenska järnvägsmannaförbundets ordförande G. Kolare. Det tycker jag är i högsta grad egendomligt. Nu vet jag att Kungl. Maj:t inte följt delegationens rekommendationer, och detta gläder naturligtvis mig.

Det är också naturligt att de ledamöter av delegationen som reserverat sig vill ha till stånd en utförlig utredning som klarlägger erfarenheterna från de båda första etapperna, innan den tredje etappen påbörjas. Det är likaledes av stor betydelse att vi får ta del av internationella trafikpolitiska planer innan vi skall utforma den svenska trafikpolitiken i framtiden. Då det gäller vägtrafiken bör även de olika trafiksäkerhetsregleringarna och arbetsskyddsåtgärderna ha trätt i kraft. Om man tillämpar kostnadsprincipen för hårt tror jag att detta kommer att inverka menligt på kommunikationerna i glesbygden, framför allt i stora delar av Norrland. Det kommer främst att hämma industrilokaliseringen där. Utan goda kommunikationer — järnvägar och landsvägar — kommer företagarna att dra sig för att starta industrier trots det lokaliseringsstöd man kan få. Min uppfattning är — och den delas av många — att vi inte bör se transportproblemet enbart ur ekonomisk synpunkt utan även anlägga sociala och näringspolitiska aspekter på det. Detta gäller i ännu högre grad lokaliseringsområdena. Det kan ibland vara motiverat att subventionera såväl järnvägssom landsvägstrafik och även andra transporter. Trafikfrågorna i Norrland kan inte lösas utan insatser från det allmännas sida. Biltätheten har ökat mycket kraftigt under de senaste åren. Detta har tillsammans med nedläggningen av flottleder och överflyttningen av de tunga transporterna från järnväg till landsväg medfört större belastning och ökade olycksfallsrisker på våra vägar. En bidragande orsak till detta torde vara att landsvägarna inom många områden inte är i sådant skick att de tål den hårda trafikbelasiningen och tillika ger tillräcklig trafiktrygghet. Med den motivering jag här lämnat anser jag att statens järnvägar inte bör påskynda nedläggningen av olika banor. Om en nedläggning ändå måste ske på grund av dåligt trafikunderlag — märk väl att jag sade dåligt — bör den inte komma till stånd förrän godtagbara ersättningstrafikmedel kan sättas in. Enligt den nya trafikpolitiken skall varje trafikgren bära sina egna kostna der. Jag frågar då: Hur skall det gå till att få fram riktiga siffror för de olika trafikmedlens alla kostnader? Det anser jag vara en mycket svår uppgift. Hur skall man kunna värdera och jämföra olycksfallsrisker, tidsvinster m.m.? Jag anser att detta inte är möjligt. Lastbilstrafiken bär inte alla sina kostnader, och därför kan den konkurrera med järnvägstrafiken. Att staten får ta på sig dryga vägkostnader torde vara obestridligt. Övergång till landsvägstransporter medför att samhället och de olycksfallsdrabbade får bära de olycksfallskostnader som detta medför. Jag avser här inte enbart lastbilsolyckorna, utan jag talar också om olycksrisken för alla vägtrafikanter. Det är många gånger man sitter med hjärtat i halsgropen när man skall köra om eller möta ett landsvägståg. Jag åker själv varje vecka landsvägsbuss mellan Sveg och Ljusdal, och den landsvägen är bitvis så smal att avståndet mellan fordonen vid möte med en virkesbil bara blir några decimeter. Jag förmodar att det finns många sådana landsvägar. Kan det då vara riktigt att överföra ännu mer av de tunga transporterna till landsvägarna? År 1950 utfördes 20 procent av godstrafikarbetet av lastbilar, medan järnvägarna svarade för 63 procent. Nu har lastbilsandelen ökat till över 40 procent samtidigt som det totala trafikarbetet fördubblats. Man har vidare beräknat att år 1970 järnvägar och landsvägar kommer att svara för vardera 45 procent av godstransportarbetet. Till detta kan läggas att persontrafiken på våra landsvägar kommer att öka kraftigt under de närmaste åren. Vi har nu cirka 2 miljoner bilar i vårt land. År 1975 beräknas antalet ha stigit ytterligare till mellan 2,6 och 3 miljoner. Jag anser att staten måste vidta åtgärder för att motverka igenkorkningen av våra landsvägar. Den går inte att förhindra genom taxehöjningar på järnvägarna, indragning av servicepersonal och hållplatser m.m. Man borde under några år pröva en mera trafikantvänlig järnvägspolitik. Enligt uppgift har rabatteringen inom Mälardalen givit ett gott resultat. En aktivare försäljning av järnvägstjänster för både personoch godsbefordran är nödvändig. Man borde överföra transport av tungt och skrymmande gods till järnväg. Där järnvägarna tillhandahåller en tillfredsställande persontrafik bör tillståndsgivningen för busstrafik efter landsväg begränsas. Herr talman! Som norrlänning vill jag protestera mot de taxehöjningar vid statens järnvägar som kommer med jämna mellanrum. Med den höjning som sker på inlandsbanan mellan Sveg och östersund kommer man att få ett ännu mindre antal trafikanter. Den 1 juni höjdes tur och returbiljetten från 50 till 56 kronor, och den 1 januari 1970 kommer den att kosta ca 60 kronor. Det innebär en höjning med 10 kronor på ett halvt år, och det tycker jag är att gå litet för långt. Följden blir att några personer sluter sig samman om en bil, och att endast skolbarn och andra som saknar bil åker tåg. För varje taxehöjning minskas trafikunderlaget, och tågen blir allt tommare. Det är befolkningens naturliga reaktion, och den förvånas man inte över. Jag frågar också, om det är nödvändigt att höja priset på 67-kortet? I en diskussion framhölls att rabattering gynnar SJ:s persontrafik. Jag ställer frågan till kommunikationsministern, om det är riktigt. Goda förbindelser och kommunikationer av alla slag till lands — således på järnvägar och på landsvägar — till sjöss och i luften är viktiga faktorer för ett lands utveckling. De delar av landet som har goda kommunikationer äger också de bästa förutsättningarna att klara näringsfrågorna. Detta gäller skogsbruket, jordbruket, industrin och även turistnäringen. En ännu kraftigare satsning på kommunikationerna inom vissa områden i Norrland är därför nödvän dig, och det är min förhoppning att den satsningen görs. Kommunikationsminister Norling har sagt att trafikservicen är avgörande för en bygds liv eller död. Med detta för ögonen hoppas jag att kommunikationsministern gör allt för att förbättra trafikservicen i Norrland. Vi har där också en postbefordran som är under all kritik, men den saken skall jag inte nu gå närmare in på. Det är på tiden att SJ får någon som verkligen förstår sig på att sälja järnvägarnas tjänster — det gäller både personoch godsbefordran. Till sist, herr talman, vill jag ha sagt att det också är på tiden att det sker en förbättring i fråga om statens järnvägars trafikpolitik, men den måste ske snart. Det är bråttom härvidlag. Med dessa ord, herr talman, vill jag avsluta mitt anförande utan att ställa något direkt yrkande.

Herr talman! I våra motioner nr I: 71 och II: 87 konstaterar vi inledningsvis att vid höstriksdagen 1967 dåvarande kommunikationsministern besvarade sex interpellationer om trafikpolitiken. År 1968 väcktes det 17 motioner i samma fråga, och nu föreligger ett drygt tiotal motioner gällande den statliga trafikpolitiken. Lägger jag härtill den pressöversikt om SJ:s taxepolitik som vi alldeles nyligen har fått från riksdagens pressbevakning och som genomgående är starkt kritisk, måste slutsatsen bli att statens järnvägar och därmed den statliga trafikpolitiken är ute i någonting som milt sagt kan kallas blåsväder. Men, herr talman, man måste också notera att det till statsutskottets utlåtande nr 167 inte har fogats någon reservation av ledamöter från de partier som är representerade i detta utskott.

Av den kritiken skall naturligtvis inte enbart nämnas vad vi har gjort — interpellationer och motioner här i riksdagen -— nej, hit hör i allra högsta grad Järnvägsmannaförbundets aktiva agerande och den opinion som det har utlöst, vidare pressens behandling av frågan, påpekanden från lokalt och kommunalt håll o. s. v. Opinion lönar sig — vi har ett färskt exempel i traktorskatten. Men strängt taget är beaktande av kritik inte något som bara hör till trafikpolitikens tilllämpning utan som faktiskt också hör till dess riktlinjer. På s. 6 i utskottets utlåtande sägs det att trafikpolitiken självfallet inte får ses som en isolerad fråga och att tillämpningen och uppföljningen av principerna därför måste anpassas till utvecklingen på olika områden och till samhällsplaneringen i övrigt. Det heter vidare beträffande riktlinjernas tillämpning att hänsyn också skall tas till sociala, näringspolitiska och lokaliseringspolitiska förhållanden och att även inverkan ur trafiksäkerhets-, arbetarskyddsoch miljösynpunkter liksom de följdkostnader härav som samhället har att bestrida i annan ordning bör beaktas. Om jag till detta fogar vad kommunikationsministern har uttalat den 26 november enligt Svenska Dagbladet, förstärks intrycket av att man har tagit hänsyn till den anförda kritiken. Jag citerar kommunikationsministern som sade: »Men vi vill redan nu tala om, att vi från regeringens sida skall beakta trafikpolitikens möjligheter att befrämja lokaliseringspolitiken.

Jag vill därmed inte ha sagt att jag finner syftet med dessa våra motioner tillgodosett. En sak är vad som uttalas och utlovas; en annan sak är de praktiska åtgärderna och handlingen. På detta sista område kvarstår kritiken alltjämt mycket berättigad på de mest avgörande punkterna. Det återstår alltså att se vad som nu händer eller rättare sagt vad som nu kommer att hända när en del pågående utredningar blir klara och behandlade. Jag nämner som exempel vägkostnadsutredningen. När man dragit slutsatser av de resultat som denna utredning kommit fram till kommer naturligtvis talet om »konkurrens på lika villkor» i en klarare dager. Redan 1963 var man färdig att ange en tidpunkt för den tredje etappens genomförande, nämligen 1968. Så sägs det att det bara är tillämpningen, inte riktlinjerna i sin helhet som måste ses över, vilket däremot är vad vi har krävt i våra motioner som jag nu talar för. Tag t.ex. principen om »kollektivbiljetten» d. v. s. ersättningen direkt ur statskassan till SJ för fortsatt drift av olönsamma järnvägar. Sakkunniga beräknade det erforderliga beloppet till 200 miljoner kronor, vilket också anvisades av 1963 års riksdag. Det förblev sedan oförändrat under de två följande budgetåren men steg 1966/67 med 5 miljoner kronor. Det sjönk nästa budgetår till 194 miljoner kronor, och nu är beloppet uppe i 215 miljoner kronor. Förklaringen är den politik som förts, bl.a. med järnvägsnedläggningar. Naturligtvis har en del av dem varit fullt motiverade.

Därmed vill jag, herr talman, bara säga ett par ord om taxepolitiken. Vi vet alla att regeringen har bifallit SJ:s framställning i år om höjda taxor. Jag instämmer med tidningen Signalens redaktionssekreterare som i Aftonbladet den 17 i förra månaden skriver att prisspiralen vid SJ i realiteten verkar i helt galen riktning. När jag med gillande citerade utskottet, som anförde, att hänsyn också skulle tas till bl.a. sociala förhållanden, vill jag i detta taxesammanhang nämna en liten detalj som visar att ännu har regeringen i alla fall inte dragit några sådana slutsatser. När man nu höjde persontrafiktaxorna, betydde det också att pensionärerna trots 67-kortets rabattering fick betala mera för sin resa. Men är det inte småtterier i överkant att därutöver också höja priset för själva legitimationshandlingen, alltså för själva 67-kortet som sådant, med en femma, vilket tidigare också har påtalats av den föregående talaren herr Wikner? Jag tycker att detta rätt väl illustrerar SJ:s prispolitik. Herr talman! Flera åtgärder på det trafikpolitiska planet berör inte direkt SJ — det gäller landsvägstrafiken. Där finns andra organ som handlägger frågorna. Krav har framförts på vissa restriktioner som har trafikpolitisk betydelse, och sådana borde utan vidare och utan dröjsmål kunna genomföras. Med hela den trafikpolitik som förts från myndigheternas sida till dato skrämmer man Över ytterligare transporter på de redan överbelastade vägarna. Det enda förnuftiga ur alla synpunkter vore att gå åt andra hållet och ge hela trafikpolitiken ett vettigt inne håll: att gynna de kollektiva transporterna. I vårt lilla land satsar vi per dag 5 miljoner kronor till nybyggnad och underhåll av vägnätet. Men denna satsning, som för många kan tyckas stor, är alldeles för liten i relation till den oerhörda trafikökningen på vägarna. Vi kan alltså inte med den nuvarande politiken och den nuvarande resurstilldelningen bygga bort problemen på vägarna. Men vad vi däremot kan är att medvetet styra över de tunga och långväga transporterna till den spårbundna järnvägen och inte som nu i stället flytta ut järnvägstrafiken på vägarna. Det är en skamfläck för vårt land att vi t.ex. åtminstone är Europabäst när det gäller de längsta tillåtna långtradarna att dundra fram på vägarna, medan kapaciteten på tågen, som går vid sidan om, bara utnyttjas delvis. Herr talman! Med en mer meningsfull trafikpolitik kunde den beklämmande kurvan över olycksfallen på våra vägar ändras och få en nedåtgående riktning. En omprövning och en översyn av den statliga trafikpolitiken skulle alltså även här kunna bidra till bekämpandet av de oerhört tragiska olycksfallen ute på vägarna varje dag och i synnerhet varje veckoslut. Sammanfattningsvis kan jag säga följande. Om de utfästelser som lämnats i utskottets utlåtande verkligen förverkligas, företas i praktiken den begärda översynen av riktlinjerna för den statliga trafikpolitiken. Detta kan göras, men vi får fördenskull inte släppa kravet på en grundlig översyn av riktlinjerna som sådana. Åtgärder som nu är möjliga att genomföra behöver fördenskull inte fördröjas, men fullständigheten och konsekvensen kräver enligt vår åsikt att en helhetsöversyn av riktlinjerna verkligen sker, och därför, herr talman, anser jag mig vid detta tillfälle ha anledning yrka bifall till de av vår

Herr talman! Eftersom de bägge före gående talarna uttalat sig om risken med den tunga trafiken på vägarna har jag ett behov av att som en liten enkel gärd av rättvisa understryka hur imponerad jag nästan alltid blir i trafiken över den skicklighet och hänsynsfullhet som förarna av dessa tunga lastbilar ådagalägger. Det är mycket märkvärdigt att man för dessa trafikuppgifter verkligen lyckats utvälja så duktigt och bra folk. "Men, herr talman, jag skall inte orda mer om detta utan tala om utskottsutlåtandet. En högt värderad ledamot av denna kammare uttryckte häromdagen sin oreserverade beundran för den skrivkonst som har utvecklats av sekreteraren i statsutskottets fjärde avdelning. Denna skrivkonst, sade han, har gjort det möjligt att med utsökt elegans samtidigt tillgodose en serie helt disparata önskemål och har gjort det enhälliga utskottsutlåtandet, jag understryker det enhälliga utskottsutlåtandet, till en konstprodukt som för tankarna till vävnadskonstens mest raffinerade skapelser. Men, herr talman, egentligen är inte det hela så särskilt komplicerat. 1963 års principbeslut om trafikpolitiken innehåller, om man tar saken med en viss pedagogisk förenkling, två skilda huvudprinciper, som man samtidigt måste ha i minnet om man skall kunna få klart för sig beslutets verkliga innebörd. Den kritik som riktas mot 1963 års beslut beror i många fall på att man endast tänker och talar om den ena huvudprincipen medan den andra glöms bort, och därför blir ofta bedömningen av det hela orättvis. Den första huvudprincipen var och är att varje trafikgren skall bära sina egna kostnader. De olika trafikgrenar na skall få fritt konkurrera med varand: ra utan att man gynnar någon av dem på de andras bekostnad. Den principen skulle gälla järnvägstrafiken, personoch lastbilstrafiken, sjötrafiken samt flygtrafiken. Detta att människor och gods fritt finge välja sin egen färdväg och sitt eget färdsätt utan påverkan från statsmakternas sida genom subventioner eller på annat sätt menade man skulle lända till en fri konkurrens på lika villkor och därmed till en sund och samhällsekonomiskt riktig trafikfördelning.

Nästa viktiga punkt i principbeslutet var att aktiviteten på det transportpolitiska området skulle samordnas med lokaliseringspolitiken, bl.a. när det gällde från lokaliseringssynpunkt önskvärd men ekonomiskt olönsam järnvägseller landsvägstrafik. Det fastslogs uttrycklingen i beslutet att ingen del av landet fick lämnas utan tillfredsställande trafikservice. Denna princip, som har exakt samma vikt som självkostnadsprincipen och kravet på lönsamhet hos SJ, har lett till att i innevarande års budget inte mindre än 215 miljoner kronor utbetalas till SJ som ersättning för den trafik som SJ utövat på beställning av statsmakterna. Det är, ärade kammarledamöter, inte SJ som beslutar huruvida sådan trafik skall komma till stånd eller inte, utan det är i första hand Kungl. Maj:t och i andra hand vi själva här i huset som bär ansvaret. Det är inte bara trafiken på olönsamma ban sträckor man kan betala via kollektivbiljett utan också upprätthållandet av stationer i vissa glesbygder, där det innebär en katastrof om stationen kommer bort men där det är dyrt för SJ att ha den kvar. Principen om skyldighet att sörja för att ingen bygd blir utan rimliga trafikmöjligheter har också lett till stöd åt linjetrafiken med buss. Till 1963 års beslut hör också att de kostnader som statsmakterna av lokaliseringspolitiska, sociala, försvarspolitiska eller andra skäl anser sig böra lägga ned för att åstadkomma en trafik som inte är ekonomiskt lönsam blir klart och tydligt redovisade och debiterade på rätt plats i statens budget. Att låta SJ bedriva olönsam trafik och försöka täcka in sina förluster genom att debitera så mycket högre avgifter där sådana kan gå att ta ut på grund av en monopolsituation, t.ex. på malmbanan, kan inte vara sunt och riktigt. För min del kan jag inte se att vare sig självkostnadsprincipen eller principen om nödvändigheten att överallt i landet upprätthålla en rimlig trafikservice med skäl kan utsättas för kritik. Att varje trafikslag skall stå för sina egna kostnader måste leda till en riktig och kostnadspressande konkurrens. Att den öppna kostnadsredovisning som man gör vid avsteg från denna princip ger oss en klar uppfattning om var vi står, anser jag vara utomordentligt viktigt. Vad jag nu sagt skall emellertid inte tolkas som om jag är övertygad om att nuvarande förhållanden på transportpolitikens område är idealiska. Det är de naturligtvis inte alls. Tvärtom kan med fog allvarlig kritik riktas mot de förhållanden som vi i dag har. Det är bara så att denna kritik egentligen inte träffar själva grundprinciperna för 1963 års beslut utan fastmer det sätt på vilzet dess principer förts ut i praktisk tillämpning. Därvidlag har man rätt, herr talman, att ställa en rad besvärliga frågor. För SJ i verkligheten en från företagsekonomisk synpunkt vettig politik? Det är en av dessa frågor. Är de täta taxehöjningarna en metod att göra företaget mera lönsamt? Det är en annan sådan fråga. Är servicen inom verket för personer och godstrafikanter trafikskapande eller verkar den i motsatt riktning? Eller — för att övergå till den tunga lastbilstrafiken — betalar verkligen denna trafik sina egna kostnader? Får glesbygderna runt om i landet det stöd de behöver för att kunna upprätthålla en tillfredsställande trafikservice? Får Norrlandslänen, dit man måste räkna vissa delar av Dalarna och Värmland, de fraktsubventioner som skulle rimma med den förda lokaliseringspolitiken? Alla dessa frågor kan ställas och besvaras med ja eller nej utan att grunderna för 1963 års beslut på något sätt rubbas. I detta beslut finns inget hinder för statsmakterna att gå så långt de vill för att t.ex. hjälpa glesbygderna eller stödja företagsamheten i norra Sverige. Det är med hänsyn härtill som utskottet enhälligt har stannat vid att avvisa alla sådana förslag som går ut på vad man kallar översyn och förändring av principbeslutet. Däremot har man sett med välvilja på sådana motionsyrkanden som har avseende på den praktiska tillämpningen av 1963 års tankegångar. För att rätt kunna bedöma tilllämpningen och fullföljandet av besluten i en trafikbild, som under de senaste åren har ändrat sig utomordentligt snabbt, gäller det emellertid att så skyndsamt som möjligt få fram ett betydande kunskapsmaterial. På området arbetar just nu ett antal utredningar, och flera utredningar har redan framlagt sina betänkanden. Vi har inom moderata samlingspartiet begärt att de utredningar som nu inte är färdiga skall uppmanas att snarast fullfölja sina uppdrag. Tanken är att alla dessa betänkanden när de ligger färdiga på bordet skall kunna sammanfogas till en total bild av nu rådande situation och aktuella trender till ledning vid utformandet av framtidens trafikpolitik. Herr talman! Vi har blivit välvilligt behandlade av utskottet, och jag har därför inget annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Statsutskottet behandlar i sitt utlåtande nr 167 även motions paret I:629 och II:716. Motionsparet har rönt samma öde som övriga motioner i de trafikpolitiska frågorna. ändå tycker jag att jag vill utveckla mina tankegångar något mera än vi gjort i motionsparet. Ända sedan riksdagen fattade det trafikpolitiska beslutet år 1963 har debatten kring frågan hållits vid liv, och den har accentuerats år för år. Detta måste ha sina bestämda orsaker. Jag tror att det för det första beror på att dessa problem tillhör dem som mycket nära berör alla människor. Trafikpolitiken berör människorna som resande allmänhet och som konsumenter vad gäller frakter och tjänster. En stor grupp berörs även som anställda i ett statligt företag. För det andra beror det, tror jag, på att riksdagsbeslutet i sin praktiska utformning inte blev så där alldeles lyckat.

Det är väl en sanning med mycket stor modifikation, och det var bl.a. detta uttalande av den förre kommunikationsministern som gav mig anledning att motionera i ärendet. Jag förutsätter också att den nye generaldirektören för statens järnvägar får svårt att hävda riktigheten av sådana här ställningstaganden som den förre kommunikationsministern gjort i årets statsverksproposition. Visserligen har statens järnvägar inte längre skyldighet att ge offentlighet åt fraktavtal och kan på det sättet när det gäller exempelvis fördelningen av vagnar till kunderna göra helt företagsekonomiska bedömningar. Likaså har transportplikten på affärsbanenätet upphävts. Men de förbättrade möjligheterna till konkurrens har väl bara resulterat i att mer och mer av transporterna lagts och fortfarande läggs över på våra vägar. Jag ifrågasätter om detta är en utveckling som vi i fortsättningen — åtminstone kortsiktigt — kan ta ansvaret för från såväl trafiksäkerhetssynpunkt som ekonomiska synpunkter. Vi vet att mer än 1 000 människor årligen dödas i trafiken på våra vägar. Vi vet att drygt 10 000 blir invalider och att 25 000 skadas mer eller mindre svårt. Vi vet också att det kostar miljarder kronor att till nöds reparera dessa skadeverkningar. Ändå bygger vi våra vägar mera trafiksäkra. Vi bygger mycket vägar och vi har stora kostnader för dessa. Likväl räcker våra vägar inte för den ökande bilismen. Då är det oförnuftigt att medverka till att ytterligare trafik läggs över på vägarna, lransporter som med fördel kan skötas av våra järnvägar. Vi har i vår motion också tagit upp frågan om ytterligare utbyggnad av containertekniken därför att vi tror att man genom detta system kan utvinna många fördelar, framför allt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Det är inte bara containertekniken som kan utnyttjas, framhåller vi i motionen. Man skulle också kunna bygga ut ett system, enligt vilket man helt enkelt kör upp långtradarna på järnvägsvagnar och låter dessa åka tåg längre sträckor. I USA har man prövat något liknande. Vilka resultat man där uppnått vet jag inte, men jag tycker att det bör ligga ganska mycket i ett sådant system, framför allt därför att vårt land är så långsträckt. I vår motion har vi också tagit upp det s.k. Tysklandssystemet med förbud för lastbilstransporter från fredag klockan 16.00 till söndag klockan 22.00. Om detta har utskottet inte sagt någonting. Betyder det månne att fjärde avdelningen inte bedömer en försöksverksamhet i Sverige efter sådana riktlinjer som realistisk? Man blir många gånger förvånad när man talar med högre tjänstemän inom de statliga verken — det må gälla både trafikservice och postservice. Jag har funderat över om man meriterar sig genom att till 100 procent tvinga igenom rationaliseringsåtgärder bara för rationaliseringens egen skull. Man anser att det som gjorts upp vid skrivbordet är riktigt, även om det inte passar in i den praktiska utformningen. Den mall som man har utformat skall passa överallt och på alla bygder. — I annat fall får ort och bygd göras om för att i stället passa mallen. Det är beklagligt att man skall behöva få sådana intryck under samtal med högre tjänstemän, men jag kan inte hjälpa att jag har den känslan och att jag också känner ett behov av alt också få säga detta i detta sammanhang. Jag vill med några ord ta upp ytterligare en sak som har samband med hur trafikpolitiken utformas, nämligen koncentrationen till allt större och större orter. Det finns mindre orter som har naturlig livskraft genom industriell expansion men där stor risk föreligger att genom stationsindragningar och järnvägsnedläggningar möjligheterna till vidare utveckling undandrages. En järnvägsstation är en så stor serviceinrättning att man kanske inte uppfattar dess värde förrän den är nedlagd, och då är det så dags. Riksdagsbeslutet av år 1963 om trafikpolitiken var inte lyckat, och det finns nu, anser jag, skäl för en omprövning. Denna bör grundas på de erfarenheter man vunnit av de s.k. första och andra etapperna och genomföras med beaktande av både trafikekonomiska och samhällsekonomiska aspekter. Hänsyn skall också tas till trafikintensiteten på våra vägar och kostnaderna för dessa. Det är möjligt, och jag håller det för troligt, att en ytterligare kostnadstäckning för järnvägsdriften direkt av statsmedel blir billigare, samhbällsekonomiskt sett, än att fortsätta överföringen från järnväg till landsväg. Därför har vi i vårt motionspar yrkat att »riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte anhålla att en grundlig översyn göres av hur etapperna 1 och 2 verkat ur samhällsekonomisk och trafikpolitisk synpunkt>. Statsutskottet har skrivit bort vår begäran med några vaga formuleringar. Av formella skäl kan jag inte yrka bifall till motionerna, men av vad jag har anfört torde det framgå att jag inte kan acceptera statsutskottets hemställan i det utlåtande som föreligger i dag. Jag vill förbehålla mig rätten att återkonima i ärendet under vårsessionen nästa år.

Herr talman! Jag vill först göra ett påpekande, nämligen att jag inte står som undertecknare av statsutskottets utlåtande nr 167. Jag har ändå begärt ordet, eftersom jag har ett förflutet i denna fråga i det att jag varit med om att realbehandla den rad av motioner som upptas i detta utlåtande. Jag kan försäkra att vi inom avdelningen har ägnat mycket stor uppmärksamhet åt de olika motionernas innehåll och yrkanden. Hade vi inte gjort det, hade vi knappast — det tror väl ingen heller — kunnat samlas kring ett enhälligt utlåtande, detta så mycket mer som ett flertal av motionärerna har deltagit i denna realbehandling.

Både tätorter och vad vi kallar glesbygder har trafikproblem. Man behöver inte gå så värst långt utanför detta hus för att finna vad jag skulle vilja kalla avarter av trafiken.

Inom glesbygderna är problemet också svårbemästrat, eftersom trafikunderlaget avsevärt har minskat. Frågan är där vem som skall betala räkningen. Kostnadsfrågan är dock inte alltid av görande; flygbolagen både inom vårt eget land och inom andra länder redovisar en starkt stigande kurva, inte minst för godstransporterna. Och det är väl ingalunda så att fraktkostnaderna per flyg är lägre, men det går snabbare att skicka gods med flyg och det är anledningen till att detta transportmedel anlitas. Som framgår av utskottsutlåtandet har från olika håll begärts en utredning beträffande hela detta problemkomplex.

Vi tror att det är bättre att successivt försöka lösa dessa frågor med hänsyn till utvecklingen och i enlighet med tidens krav. Av representanter från speciellt Norrbotten har påpekats att taxefrågan är betydelsefull särskilt i de delar av landet där avstånden mellan tätorterna är långa. Ett förslag om att lokaliseringspolitiken och taxefrågorna skall integreras har emellertid aviserats och kan kanske väntas redan nästa år. Detta anser jag vara ett led i strävandena att underlätta lösningen av problemet för speciellt Norrlandslänen. Jag avslöjar ingen hemlighet när jag säger att det under statsutskottets resa till Norrbotten i september månad i år ständigt av representanter för kommuner och näringslivet påpekades att fraktkostnaderna var ett problem. Kan man nu samordna lokaliseringsfrågorna och taxefrågorna, är det någonting som vi hälsar med tillfredsställelse. Jag har ingen större anledning att polemisera mot de föregående talarna. Det är ingenting märkligt att alla kan trafikfrågor, taxefrågor o. s. v. Fru Ryding ansåg att det var en SJ:s uppgift att styra den tunga trafiken från landsväg till järnväg. Detta är emellertid lättare sagt än gjort. Jag kan ta ett dras tiskt exempel från min egen hemort, som har länets största industri, vilken pressar bildelar till Volvo. Dessa stuvas i containers, och varje natt går ett tåg från Olofström till Göteborg lastat uteslutande med containers som innehåller bilgods. Samtidigt går ett flertal långtradare med samma gods mellan Olofström och Göteborg. Från järnvägens sida har man förklarat att man mycket väl skulle kunna ta även dessa transporter på tåget. Jag har frågat chefen för företaget i min hemort, varför man går till väga på detta sätt.

Herr talman! Jag har självfallet inget annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Utskottets företrädare sade att bilisterna i stället för att sitta i bilköer borde åka tåg. Så enkelt är det faktiskt inte, om SJ höjer taxorna så att det blir billigare att åka bil då föredrar man bilar. Jag nämnde i mitt anförande att en resa tur och retur Östersund-—Sveg för närvarande kostar 56 kronor. 4 gånger 56 kronor blir 224 kronor. Den resan blir faktiskt billigare om man åker bil och har tre passagerare. Det beror alltså på taxehöjningarna att folk använder bilen. Det är den enkla förklaringen. Jag tror att samma förhållande gäller även för andra resor än mellan Östersund och Sveg. Vidare har man försämrat servicen; det har dragits in hållplatser här och hållplatser där. Nu får man ofta åka bil flera mil för att komma till en hållplats där man kan stiga på tåget. Det gör det också dyrare att använda sig av tåg. Man är kanske redan många mil på väg mot bestämmelseorten i bil på det sättet. Att man använder sig av bil i stället för tåg är alltså en följd av den trafikpolitik SJ för.

Herr talman! Herr Wikner måste ha missförstått mig. När jag talade om att en stor del av allmänheten mycket väl skulle kunna använda sig av de kommunala samfärdsmedlen talade jag om Stockholmsområdet. Jag berörde inte Norrlandsproblemen i det sammanhanget. Jag vågar nog med hänsyn till privatbilismens utveckling hävda att det inte är statens järnvägar som svikit allmänheten utan vice versa.

Herr talman! Statsutskottet behandlar i sitt utlåtande nr 167 motionerna 1: 629 och II: 716. De röner givetvis samma öde som de övriga trafikpolitiska motionerna. Som motionär vill jag framföra några synpunkter dels på de frågor som tagits upp i motionerna, dels på de nu beslutade taxehöjningarna vid statens järnvägar. Genom de beslutade höjningarna av taxorna föreligger det stor risk för en ytterligare minskning av såväl antalet resande som godstransporterna. För den pågående industrilokaliseringen blir de ökade fraktkostnaderna en mycket stor belastning. För glesbygderna resulterar taxehöjningen med all säkerhet i en försämring: ökade taxor kommer att minska trafikunderlaget med ytterligare nedläggningar som följd. Vi måste komma bort från tanken på att alla delar av SJ-nätet skall bära sig företagsekonomiskt. Sambhällsintresset måste i stället få bestämma trafikpolitiken. Statens järnvägar bör som samhällsägt företag ej enbart handla med hänsyn till ekonomiska överväganden. Det måste också uppträda med samhällsansvar på olika områden, det måste ha ett socialt ansvar. Trafikpolitiken måste hjälpa till att skapa goda förutsättningar för ett effektivt arbete på andra områden, exempelvis när det gäller närings-, lokaliseringsoch miljöfrågorna. En trafikpolitik som styrs av samhällsintressen och ej av ekonomiska intressen kommer att bidra till en ökad jämlikhet, något som alla partier nu säger sig vara intresserade av. På Transportarbetareförbundets kongress har statsrådet Bengt Norling uttalat: >Den trafikpolitiska bedömningen får inte ske uteslutande från lönsamhetssynpunkter, utan med i bilden måste också tagas näringspolitiska och lokaliseringspolitiska aspekter.> Har regeringen följt statsrådet Norlings uppfattning när den fastställt de nya trafiktaxorna vid SJ? Med den nya taxa som nu fastställts kommer trafiken på våra vägar med all säkerhet att öka, vilket får till följd en ännu större risk för trafikolyckor. Redan nu är vissa vägar så hårt belastade att en ytterligare ökning av trafiken bedöms som mycket riskfylld. Därtill kan läggas att årstidsväxlingarna i vissa delar av landet medför svårigheter när det gäller framkomligheten åtminstone för den tunga trafiken. I stället för att, som nu sker, genom nedläggning av järnvägar samt taxehöjningar pressa över trafiken från järnväg till landsväg borde allt göras för att påverka överflyttning av såväl personsom godstrafik från landsväg till järnväg. I den allmänna debatten framhålls ofta de driftförluster som statens järnvägar redovisar, men man uraktlåter att samtidigt tala om de ekonomiska för pliktelser som konkurrerande transportföretag är befriade från. Det gäller bl.a. försvarsberedskapen, yrkesutbildningen och omskolningsverksamheten som behövs inom SJ, och därtill kommer högre utgifter för pensioner, vilka kanske om de räknas försäkringstekniskt skulle minska utgifterna med 90 miljoner kronor. Försvarsberedskapens kostnader uppskattas till 14 miljoner kronor, och yrkesoch omskolningsverksamheten betyder säkerligen stora belopp. Inom andra företag bekostas såväl yrkesutbildningen som omskolningen genom att samhället på andra vägar ikläder sig kostnaderna. De nämnda kostnaderna borde utan större olägenhet kunna överföras direkt i statsbudgeten på olika huvudtitlar, varigenom man finge ett mera renodlat driftresultatet vid statens järnvägar. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! När 1963 års trafikpolitik på sin tid skulle börja tillämpas var läget ett helt annat än det är i dag. I dag ser det ut som om alla parter är överens om att 1963 års trafikpolitik har blivit ett misstag. Enligt den pressöversikt som har sammanställts i riksdagen skriver t.ex. Svenska Dagbladet: »>Oroligt frågar sig många vart det bär hän efter dessa täta och kraftiga taxehöjningar. När generaldirektör Peterson säger att han inte tror att SJ riskerar något trafikbortfall är det en uppfattning som sannolikt inte delas av så värst många utanför SJ. Tågresenärerna har inte kunnat undgå att lägga märke till att servicen på tågen försämras samtidigt som priserna höjs. SJ är inne på en farlig väg med den livliga konkurrens som flyget innebär på de långa avstånden och personbilarna på de medellånga. Är det inte snart moget för en ny genomlysning av de problem som SJ:s personirafik står inför, så att vi alla får klart för oss vilken målsättning SJ arbetar efter?» Det låter på praktiskt taget samma sätt vilken tidning man än studerar i dag, men så var det inte när 1963 års trafikpolitik började «diskuteras. Då fanns det en stark liberal strömning enligt vilken statens järnvägar hade monopol på trafiken, ett monopol som det gällde att bryta. Man skulle, som det hette, skapa konkurrens på lika villkor, och en liberal trafikpolitik skulle lösa landets transportproblem, som redan då syntes besvärliga. Nu är alla överens om att det är galet. Inför 1969 års debatt förundras man över hur alla tidigare var överens om att 1963 års trafikpolitik var den riktiga. Jag skall kort försöka belysa uppkomsten av de trafiktekniska svårigheter och det kaos som vi nu ser omkring oss i samhället. Totalt sett har persontrafiken vuxit från 17 miljarder personkilometer till 61 miljarder år 1964, och den beräknas enligt prognoserna uppgå till ungefär 90 miljarder personkilometer år 1970. Satta i relation till den totala folkmängden i landet innebär dessa siffror att persontransportarbetet har stigit från 2400 personkilometer per invånare 1950 till 7900 år 1964 och beräknade 10 000 år 1970. Under samma tid beräknas personbilsandelen öka från 33 procent år 1950 till närmare 90 procent år 1970, medan järnvägens andel går ned från 33 procent 1950 till 6-7 procent 1970. Totalt svarade de kollektiva transportmedlen, som man nu är överens om att satsa på, för 20 år sedan, d.v.s. 1950, för 67 procent av transportarbetet; 1970 beräknas de svara för bara 12—13 procent. Absolut sett har de kollektiva transportmedlen hållit sin andel, men den växande trafikvolymen har huvudsakligen kommit att läggas till rätta för biltrafik. Delvis var denna utveckling påbörjad när man debatterade 1963 års trafikpolitik. 1963 års trafikpolitik sådan den kommit att verka har emellertid inte underlättat utan snarare försämrat situationen för de kollektiva transportmedlen. Detta gäller den utveckling som vi har framför oss beträffande persontrafiken i dag. Man vet trots allt en hel del om förhållandena. Därför är det i och för sig anmärkningsvärt att utskottet nu har behandlat materialet på så sätt att man — som man säger i utlåtandet — inte ser någon anledning att nu vidtaga några åtgärder därför att ett antal utredningar ännu inte är klara. I och för sig är det väl riktigt att man måste avvakta så väsentliga utredningar som det här gäller innan man kan gå vidare, men man vet ändå en hel del om hur förhållandena har utvecklat sig. Vi vet t.ex. att statens järnvägar har en överkapacitet som man rimligen skulle kunna utnyttja både på persontrafikssidan och när det gäller godstrafiken. Denna överkapacitet finns tillgänglig i praktiskt taget samtliga regioner i landet. Går man in på trafiksystemet i stort ser det ut ungefär så här. Den resekonsumtion som jag talade om beträffande persontransporterna utgör i dag mer än 15 procent av den totala privata konsumtionen i landet. Endast livsmedelskonsumtionen är högre och ligger på ungefär 25 procent i dag. Tillväxttakten inom «näringslivet sedan 1950 har varit högst för resekonsumtionen, ungefär 6 procent per år, och lägst för livsmedelskonsumtionen, ungefär 0,5 procent per år. Totalkonsumtionen har stigit med ungefär 2,5 procent per år. Sett i relation till tillväxttakten av totalkonsumtionen måste man se en oroväckande utveckling vad gäller resekonsumtionen i landet som delvis också måste vara frambesvuren av 1963 års trafikpolitiska material sådant det kommit att tillämpas. Ökningen av resandet tyder nämligen på att det finns en beredvillighet att betrakta de direkta kontantutläggen som resans kostnad både från samhällets sida och från den enskildes sida. Den enskilde kunde om man tillrättalade detta på ett vettigt sätt ha både bilen och kollektivresan. Även strukturpolitiken har påverkat läget. En stad i Stockholms närhet, Solna, med en lång tradition som självständig stad, har 33500 arbetsplatser och 27 200 arbetstagare. Av dessa arbetar endast 11800 personer inne i Solna. 15 000 reser till arbetsplatser i andra delar av Storstockholm. Undersökningar har visat att de anställda i storstadslänen i allmänhet har betydligt längre restid till arbetsplatserna än de som bor i övriga delar av landet. I skogslänen, d. v. s. de sju nordligaste länen, har elva av 100 anställda längre restider än en halv timme. Bland de i storstadsområdena boende anställda är det 24 av 100 som måste offra mer än 30 minuter för att komma till arbetet. Mycket korta färdtider är vanligast utanför storstadsregionerna. Extremt långa restider förekommer i varje region, men de berörda arbetstagarnas antal är mycket begränsat, Av de personer som har mer än en timmes restid till arbetsplatserna bor 60 procent i storstadsregionerna. För detta finns kollektiva transportmedel antingen tillgängliga för köp — men det fordrar ett starkt samhälle för att man skall kunna gå in på den linjen och köpa in sig i sådana transporimedel — eller andra medel som redan finns tillgängliga genom statens järnvägar och som statens järnvägar kan satsa på, om kommunerna går in i samarbete med statens järnvägar och beställer sådan trafik. Personbilen fick sitt genombrott efter 1950. Sedan dess har antalet personbilar ökat med 75 procent. Det finns cirka 2 miljoner personbilar 1969. Man räknar enligt långtidsutredningen med att det kommer att finnas en personbil på en och en halv invånare om ett tjugotal år. Skall vi fortsätta utvecklingen med den låtgåpolitik som har förts sedan 1950-talet fram till nu och bygga bort trafiken med hjälp av personbilarna, kommer vi sannolikt att hamna i samma kaos som man har gjort i vissa storstäder i Förenta staterna. Det berättas att i Los Angeles, den mest biltillvända stad som finns i Förenta staterna, har man försökt bygga bort trafikproblemen genom att satsa på bilen. Stadens yta täcks i dag till ungefär 60 procent av trafiksnurror, gator, genomfartsleder och parkeringsplatser, resten får människorna tränga ihop sig på i bostäder, skolor och industrier, administration osv. Det har också sagts att det privata fordonet, där bilen utgör den dominerande delen, övertar alltmer av det inrikes persontrafikarbetet. 1950 svarade de egna fordonen för cirka 30 procent av transportarbetet och 1964 för 82 procent. Kollektiva transportmedel uppvisar en motsvarande minskning från 70 procent 1950 till 18 procent 1964. Man räknar med att den kollektiva andelen i transportmedlen 1970 kommer att hålla, om nuvarande utveckling fortsätter, ungefär 12 å 13 procent. Utvecklingen har onekligen drabbat järnvägstrafiken, den som alla i dag tydligen vill satsa på, hårdast. Antalet lärnvägspersonkilometer sjönk från 6,6 miljarder 1950 till 5,4 miljarder 1964, en nedgång, som jag tidigare sade, med 18 procent. Ser man på denna utveckling mot bakgrunden av jämlikhetskrav finner man följande. En resvaneundersökning som gjordes i Göteborg år 1969 visar att tillgång på bil är avgörande för valet av färdsätt till arbetet. Samma resultat kommer fram vid en resvaneundersökning för Stockholms län. Cirka 932 procent av männen och 14 procent av kvinnorna hade tillgång till bil enligt Göteborgsundersökningen. Tio procent av dessa grupper färdades för det mesta kollektivt. Andelen kollektivresenärer var låg i åldersgruppen 30—49 år och sjönk med stigande inkomst. 60 procent av kollektivresenärerna var kvinnor. Pensionärerna var den grupp som var mest beroende av kollektiva transportmedel. Det är i allmänhet det enda alternativ som återstår för dessa kategorier.

Samhällets utlägg för järnvägstrafik under 1967 uppgick till ca 2,5 miljarder kronor, fördelat på följande sätt: trafikanternas avgifter för transporter och resor 2,2 miljarder kronor, statens ej uppfyllda räntekrav på SJ 0,1 miljard kronor, investeringar utöver avskrivningarna som täcks av trafikanternas avgifter 0,2 miljarder kronor, sjukvårdskostnader, produktionsbortfall o. s. v., allt tillsammans 2,5 miljarder kronor. Samhällets utlägg för vägtrafiken var följande: trafikanternas avgifter till åkerier, bussföretag m.m. 3,3 miljarder kronor, driftoch underhållskostnader samt avskrivningar 9,7 miljarder kronor, driftoch underhållskostnader, avskrivningar samt räntekostnader för statliga, kommunala och företagsägda fordon 9 miljarder kronor. Totalt blir detta 22 miljarder kronor.

Det är mot bakgrunden av detta som man har anledning vara kritisk mot statsutskottets behandling av de avlämnade motionerna.

Man skulle dock ha önskat en skärpning ty längre fram säger utskottet: >Av vad tidigare anförts framgår att utskottet ansluter sig till de grundläggande principerna för 1963 års trafikbeslut. Utskottet vill dock — i anledning av yrkandena i motionerna 1: 603 och II:690 — framhålla att utskottet är väl medvetet om de problem i skilda hänseenden strukturomvandlingen på såväl transportområdet som eljest medfört.» Utskottet säger alltså att det är medvetet om svårigheterna, och man kan också läsa mellan raderna i statsutskottets utlåtande att utskottet är missnöjt med 1963 års trafikpolitik. Samtidigt gör emellertid utskottet den egendomliga omvärdering jag nyss citerade. Enligt min mening finns det egentligen bara två alternativ att välja på. Liksom statsutskottet kan man satsa på att i stort sett ansluta sig till de grundläggande principerna i 1963 års trafikpolitiska material. Man kan se det så att vi inte har någon konkurrens på li ka villkor, d.v.s. att vi har satsat för, litet på de kollektiva trafikmedlen och prioriterat lastbilsoch personbilstrafiken. Mycket talar för att så är fallet, framför allt om beskattningen sättes i relation till vägförslitningen och kostnadsansvarigheten i lastbilstrafiken. Framför allt amerikansk men även europeisk forskning har visat att tidigare beräkningsgrunder för beskattningen av lastbilar har blivit helt snedvriden, om man sätter skatten i relation till vägförslitningen. Jag hänvisar här till den s.k. AASHO-forskningen, där man vid omfattande prov i Förenta staterna kommit fram till att förslitningen av vägen inte som man tidigare ansett är proportionell mot axeltrycket på vägen utan i stället bör sättas vid tredje eller fjärde potensen på axeltrycket. En tio tons lastbil skulle med den vägförslitning som där framräknats ligga på den ungefärliga nivån 10000 gånger mera än en bil på ett ton. I den utredning som ligger till grund för det förslag vi nu behandlar är förslitningen fastställd till relationen upp till 40 gånger. Det är en helt otillräcklig beskattning. Men som jag ser det kan man inte sätta gränsen närmare den faktiska med hänsyn till att vi då med de bandelsnedläggningar som 1963 års trafikbeslut innebär skulle bli praktiskt taget utan transportmöjligheter i sådana regioner där inga andra alternativ finns. Genom att med ändrade beskattningsformer och andra tillämpningar successivt försöka åstadkomma konkurrens på lika villkor menar utskottet att det på sikt skulle vara möjligt att ändå uppfylla målsättningarna i 1963 års trafikpolitik. Detta tror jag är helt orealistiskt. I stället måste vi radikalt ompröva den målsättningen. En sådan radikal omfördelning och omvärdering måste sikta på en prioritering av den kollektiva trafiken. Detta kan ske på flera sätt, enklast kanske genom minskat förräntningskrav på SJ eller genom en målmedveten samhällsplanering i vilken de kollektiva trafikmedlen aktivt infogas. a) Stadsplaneringsarbetet skall ordnas så att den enskilde inte behöver lösa sin transportfråga till arbetsplatsen genom individuellt bilköp. b) Lokaliseringspolitiken måste ordnas så att högklassiga kollektivtransportalternativ ställs ut av samhället till samtliga avnämare, d.v.s. både till enskilda hushåll och för företagens behov. c) Samhället måste ta på sig ansvaret för de kollektiva transportmedlens utveckling kvalitativt och kvantitativt och sätta in dem i en totalram efter rullande analys av hela samhällsbehovet. d) Begränsade företagsekonomiska målsättningar måste överges i samband med detta planeringsarbete. Jag lyssnade med intresse till inläggen i debatten på förmiddagen.

Ja, är det inte märkligt? Men är det inte ännu märkligare att dessa goda yrkesmän, som gör ett så beundransvärt transportarbete under så svåra förhållanden, befinner sig i vårt samhälles låglöneskikt? Men detta är vid närmare eftertanke kanske i och för sig inte så underligt, eftersom det också är ett resultat av det åkarproletariat som 1963 års trafikpolitiska beslut drivit fram i vårt samhälle. Vill vi komma ifrån dessa förhållanden, får vi inte överlämna uppgiften till den enskilde utan måste låta det bli en uppgift för ett starkt samhälle att lösa. Det är bara ett starkt samhälle som kan tillhandahålla kollektiva transportmedel, som har råd att inköpa och satsa på sådana samt att planera in dem i samhället på ett sådant sätt att den snedvridna utveckling, som alla talare i dag oavsett partifärg ansett föreligga, kan rättas till. Det anmärkningsvärda är bara att tydligen ännu ingen vågar säga ifrån att 1963 års trafikpolitik redan från början var en felsatsning, vilkens konsekvenser vi nu måste försöka komma till rätta med. Inte heller jag tänker göra något sådant vid detta tillfälle. Det finns väl för mig lika litet som för någon annan anledning att gå emot ett helt enhälligt utskott. Låt oss avvakta de utredningar som utskottet åberopar — för det är väl vi i denna kammare som skall fatta beslutet — men låt oss sedan snabbt lägga ned planerna på ett fullföljande av 1963 års trafikpolitiska målsättningar för att undvika de svårigheter som dessa på sikt måste komma att medföra.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
Herr talman! Den mammutdebatt om trafikpolitiken vi just nu är inne i är väl på sitt sätt ett vittnesbörd om det stora intresse för trafikpolitiken som finns ute i landet. I det utlåtande vi nu behandlar tar man upp en hel rad motioner, men jag skall för min del bara säga några ord om motionsparet I: 605 och II: 720 som väckts av mig själv och några andra norrländska ledamö ter. Vi tar i motionerna upp två problem. Det förstå gäller trafikpolitiken i stort, där vi önskar få till stånd en översyn av 1963 års beslut med särskilt beaktande av att ett bättre kapacitetsutnyttjande bör åstadkommas. Vi menar att det beslut som kammarens ledamöter var med om att fatta 1963 i en del avseenden inte kommit att få den effekt vi föreställde oss utan snarare om inte på alla så dock på vissa områden — jag vill understryka detta — skapat nya och svårare problem. Jag skall emellertid inte vidare gå in på vår argumentering. Utskottet avstyrker vårt krav på denna punkt och hänvisar till ett flertal pågående utredningar, som man vill invänta innan man vill diskutera erfarenheterna av 1963 års beslut. Jag skall böja mig för detta, även om jag har en smula svårt att förstå att inte redan befintliga erfarenheter skulle kunna vara ett gott underlag för en sådan diskussion. Själva riktlinjerna för beslutet kan vi väl alla vara ense om, men de olyckliga erfarenheterna på vissa områden genom en alltför blåögd tro på visheten i 1963 års beslut i alla avseenden finner svenska folket knappast uppmuntrande. Det andra problem som vi tar upp i vår motion gäller trafikpolitikens betydelse för lokaliseringsoch regionalpolitiken. Att trafikpolitiken härvidlag spelar en mycket viktig roll torde de allra flesta vara överens om. Utskottet finner emellertid inga skäl att ta upp dessa problem till allvarlig prövning utan nöjer sig med en s.k. välvillig skrivning om trafikplanering och om glesbygdens trafikproblem utan att framföra några direkta förslag. Sedan länge pågår en intensiv debatt i pressen och bland allmänheten om trafikpolitiken och om skogslänens problem. Ansvariga för detta enhälliga utskottsutlåtande är bl.a. också borgerliga politiker som i sina hemlän i Norrland åker omkring och ivrigt talar om ati regeringen vill genom sin trafikpolitik ytterligare lägga bördor på Norrland> eller att >regeringens trafikpolitik arbetar mot lokaliseringspolitiken»>. När dessa personer nu själva har möjlighet alt säga sin mening om hur den lokaliseringsvänliga trafikpolitiken skall se ut nöjer de sig med några harmlösa formuleringar. Vad ett sådant handlingssätt borde kallas vill jag av anständighetsskäl låta vara osagt, men man kan knappast tala om konsekvens och hederlighet i detta sammanhang. Den ojämna företagsoch sysselsättningsstrukturen i vårt land med översysselsättning i Sydoch Mellansverige och stor arbetslöshet i norr sammanhänger intimt med de sämre förutsättningar för näringslivet i skogslänen som skapas av en mängd extra pålagor och kostnader där. Frakter och andra avståndskostnader är härvidlag av avgörande betydelse. Vad fraktkostnaderna betyder i hämmande riktning för Norrlands industri finns det många exempel på, men jag skall inte gå in på detta eftersom en annan talare kommer att behandla det. även på andra områden spelar emellertid trafikpolitiken in i en för skogslänen negativ riktning. En undersökning som gjorts inom geografiska institutionen vid Lunds universitet visar vilken oerhört negativ roll de höga kostnaderna för resor med flyg och tåg spelar i lokaliseringspolitiken. Det behov som personalen och företagsledarna vid tekniskt högkvalificerade industrier i Norrland har av kontakt med centralt placerad administrativ personal, med forskningsinstitutioner o.d. och med kolleger i andra delar av landet orsakar företagen sådana kostnader att detta många gånger avskräcker företagen från en lokalisering i norra Sverige, där en lokalisering eljest vore både möjlig och riktig. Särskilt höga blir resekostnaderna för högre befattningshavare som har arbetsuppgifter av administrativ och innovativ eller utvecklande karaktär. Just av denna an ledning förläggs inte mer utvecklade industrier till Norrland. Man kan med en viss karikering säga att fraktpolitiken motarbetar de tunga industrierna i Norrland och de höga resekostnaderna för personkontakter motarbetar de mera kvalificerade företagen i Norrland. Det är en mycket ond cirkel som måste brytas. De som lett den undersökning vid Lunds universitet som jag nämnde har i en artikel i nor I av Industriförbundets tidskrift för i år sammanfattat saken på följande sätt: »En paradoxal situation har sålunda inträtt. Den lokaliseringspolitik vi haft under några år i vårt land har sökt sprida verksamheter, och då speciellt till Norrland. Samtidigt har vi en trafikpolitik som resulterar i att verksamheter koncentreras till i första hand vissa orter i Sydoch Mellansverige.» Herr talman! Säger vi oss vilja främja en politik som skapar balans mellan olika landsdelar och som ger människorna i olika delar av landet möjlighet till likvärdig levnadsstandard — och det säger sig ju gunås alla partier vilja göra, i varje fall i valtider — måste vi också ta konsekvenserna härav bl.a. på trafikpolitikens område. Jag kan inte yrka bifall till utskottets hemställan, men jag inser det meningslösa i att ställa något yrkande mot ett enhälligt statsutskott. Jag avstår därför från detta, men jag lovar att snarast återkomma i frågan. Den är alltför betydelsefull, särskilt för Norrland och på sikt sett för hela vårt land, för att avfärdas med dagens beslut. Utskottet föreslår att riksdagen i skrivelse till Kungl Maj:t skall ge till känna vad ut-. skottet anfört i frågan. Detta betraktar jag som det kanske viktigaste i utlåtandet. Jag hoppas — och jag tror mig ha grundad anledning göra det — att Kungl. Maj:t skall visa större vidsyn, djärvhet och handlingskraft än utskottet har förordat i det föreliggande yttrandet.

Herr talman! Säkerligen är de flesta av oss överens om att principerna för 1963 års trafikpolitiska beslut i och för sig i långa stycken är riktiga, men tyvärr har väl tillämpningen och därmed konsekvensen av beslutet inte alltid blivit vad man hoppats på. Detta är väl orsaken till att vi får en omfattande debatt i frågan. Resultatet har i stället många gånger blivit att snävt företagsekonomiska faktorer har kommit att dominera över vad som ur samhällsekonomisk synpunkt är riktigt. Med andra ord: vi har fått ett många gånger Överbelastat vägnät å den ena sidan och en stor outnyttjad transportkapacitet på järnvägen å den andra. De kostnader, som tyngre fordon på landsväg orsakar samhället får samhället självt i mycket stor utsträckning betala och ta följderna av. Jag vill, herr talman, något kommentera ett par skrivningar i utskottets utlåtande. Det sägs på s. 6 att målet skall vara att »trygga en tillfredsställande transportförsörjning till ur samhällsekonomisk synpunkt lägsta möjliga kostnader». Detta är en riktig målsättning, men krävs inte omfattande åtgärder för att vi skall nå målet? Man kan bara ställa frågorna: Vilken kostnadsansvarighet gäller exempelvis för tyngre landsvägsbundna transporter? Vilka mätningar har gjorts beträffande de kostnader, som blir en följd av luftföroreningar och bullerstörningar? Hur mycket kostar trafikolyckorna samhället? Projektering, byggande och underhåll av vägar och broar drar också stora samhällskostnader. Föreligger det härvidlag kostnadstäckning? Det är min bestämda uppfattning att liten hänsyn har tagits till flera av dessa faktorer. Därmed har man inte heller lyckats skapa konkurrens på lika villkor, som ju var en av de principer som låg i botten för 1963 års beslut. Statens järnvägar belastas med kostnader som ej åvilar landsvägsbundna transporter. Det har tidigare nämnts av bl.a. herr Fridolfsson i Rödeby hur mycket SJ får lägga ned i form av dubbla pensionskostnader, försvarsutgifter, kostnader för yrkesutbildning o. s. v. Inte minst på grund av att man har tagit så liten hänsyn till flera av de nämnda faktorerna har vi alltså i dag fått en sned utveckling av kommunikationerna. Samhällets tirafikpolitik måste inför framtiden grundas på en ordentlig beräkning av respektive transportgrens kostnadsansvarighet. Den nu arbetande vägkostnadsutredningen kommer säker ligen att i detta avseende tillföra debatten mycket sakmaterial, som kan bilda underlag för en mera exakt bedömning. Det är därför väsentligt att denna utredning arbetar snabbt. Av den skrivning som utskottet har gjort på s. 5 är det också rimligt att dra slutsatsen, att man önskar påskynda nu pågående utredningar. Resultatet bör naturligen bli att framför allt längre, tyngre och mera skrymmande transporter sker på järnväg i stället för på landsväg, vilket många gånger är fallet i dag. Jag vill också konstatera att utvecklingen inom åkeribranschen från flera synpunkter varit olycklig, främst därför att ett stort antal enbilsåkerier etablerats på grund av den liberala tillståndsgivning, som blev en följd av 1963 års beslut. Från en del hävdas det t.o.m. att den outnyttjade transportkapaciteten kostar hundratals miljoner kronor årligen. Det är svårt att finna att ett sådant förhållande är vare sig riktigt eller rimligt från samhällsekonomisk synpunkt. | Av vad jag anfört tror jag att det är ganska lätt att konstatera att det är en chimär att tala om konkurrens på lika villkor. Det är tvivelaktigt om det över huvud taget är möjligt att nå dithän, ty dels vet vi för litet om kostnadsansvarigheten, dels — och det är det avgörande — blir det beroende av värderingar i vilken utsträckning landsvägsbundna iransporter skall svara för exempelvis miljövårdskostnader. Det är mera rimligt att uttala sig för en prioritering av den kollektiva trafiken; 'detta gäller självfallet även persontransporterna. På s. 4 skriver utskottet — och det är glädjande — att ett genomförande av den tredje reformetappen för närvarande ej är aktuellt. Skälet härför är bl.a. att man vill vänta tills bilskatteutredningens förslag har slutredovisats. Enligt vad som hittills har meddelats från den utredningen förordas en omfördelning av bilskatten så ait tyngre fordon får högre skati och lättare transport fordon får motsvarande skattelättnad. Detta är från flera synpunkter riktigt och en vettig nyorientering. Samtidigt bör man dock understryka vikten av att en omfördelning av kostnaderna kommer till stånd också mellan de olika trafikgrenarna, så att SJ får relativt sett lägre kostnader. En aspekt, som inte har berörts tidigare, men som inför framtiden får allt större betydelse är flygets utveckling. Kommer även denna in i bilden blir frågeställningen ytterligare komplicerad. Den markerar det nästan omöjliga i att få fram konkurrens på likartade villkor. Flygplatser exempelvis är ofta föremål för kraftiga kommunala subventioner. Detta förhållande gäller inte för SJ. | Med det sagda har jag velat dels konstatera det glädjande i att det för närvarande inte är aktuellt att. genomföra den tredje reformetappen, dels uttala att jag förbehåller mig rätten att återkomma till frågan vid ett senare tillfälle.

Herr talman! Det vore förmätet att tro att man efter denna långa rad av talare omkring ett enhälligt utlåtande skulle kunna tillföra debatten något nytt och sensationellt. Men när jag ändå avser att ta kammarens tid i anspråk under en kort stund är det närmast för att uttrycka förhoppningen att kammarens ledamöter inte ser denna utskottets skrivning som ett skönt konststycke, som vissa av talarna har sagt. Jag har försökt att i detta utlåtande finna något konkret. Utskottet anser att 1963 års trafikbeslut bör ligga fast. Motiveringen härför är de många positiva ting som beslutet medför. Jag skall avstå från att diskutera detta och nöjer mig med att konstatera att beslutet ändå på vissa avsnitt har lett till ytterligt otillfredsställande förhållanden. Om någonting positivt kan utläsas ur utskottets skrivning skulle det vara att man nu hos regeringen påtalar detta och an håller att regeringen försöker finna former för att rätta till de uppenbara brister som följt i trafikbeslutets spår. Utskottet skriver på s. 6: >Trafikpolitiken får självfallet inte ses som en isolerad fråga och tillämpningen och uppföljningen av principerna måste därför anpassas till utvecklingen på olika områden och till samhällsplaneringen i övrigt.

För mig är det helt klart att svaret måste bli nej. Jag skall anföra två konkreta exempel från Norrbottens län som jag tycker på ett ypperligt sätt visar detta. Det finns i dag möjlighet för Tornedalens befolkning att med tåg ta sig till och från Boden på en dag. I Boden ligger länets centrallasarett. Om de planer man har vid SJ genomförs, kommer dessa turer att dras in den 1 juli 1970. Därmed har en hel länsdel blivit utan alla kollektiva transportmöjligheter för att göra ett sjukhusbesök över en dag.

Även när det gäller utskottets skrivning att man bör ta hänsyn till lokaliseringspolitiken kan jag anföra ett konkret exempel från mitt eget län. Vi har under 1960-talet byggt upp tre rationella företag för tillverkning av egnahem. Motiveringen för att satsa lokaliseringsbidrag och lokaliseringslån på dessa företag har varit, att man skulle utnyttja den arbetskraft som finns här uppe för att bygga hus och därmed hjälpa till att lösa bostadssituationen 1 de expansiva områdena. Efterfrågan på dessa företags produkter är god. En kostnadsjämförelse mellan ett mellansvenskt företag i samma bransch och dessa tre företag visar följande siffror beträffande taxepolitikens utveckling under den senaste tiden. Före den i juli 1969 var skillnaden i transportkostnader 2500 kronor. Efter höjningen den 1 juli blev transportkostnaderna 2875 kronor högre för de norrbottniska företagen. Efter den beslutade höjningen den 1 januari 1970 blir skillnaden 3105 kronor. Jag tror att kammarens ledamöter även i detta avseende förstår svårigheterna för dem som vill gå ut till befolkningen och påstå, att man i tilllämpningen av 1963 års trafikbeslut har tagit hänsyn till lokaliseringspolitiska förhållanden. Jag skall nöja mig med dessa två exempel, vilka skulle kunna mångfaldigas. Jag har tagit upp dessa frågor för att understryka främst för regeringen och kommunikationsministern, hur nödvändigt det är att man tar itu med dessa frågor och kanske får en betoning av vad som sägs i utskottets utlåtande, nämligen att hänsyn bör tas till sociala, näringspolitiska och lokaliseringspolitiska förhållanden. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! Min tanke var från början att inte delta i denna diskussion, alldenstund utskottets utlåtande är enhälligt. Det jag kommer att säga blir därför till stora delar randanmärkningar till det som sagts hittills i debatten. Samtidigt skall jag kanske försöka slå fast vissa saker som vi bör bli överens om. Trafikpolitiken diskuteras i dag intensivt i vårt land. Den ägnas ett betydande intresse, något som är helt nalurligt eftersom trafiksektorn i både absoluta och relativa tal intar en framträdande plats i vår samhällsekonomi. Samspelet med andra delar av samhällsekonomin innebär härvidlag en ömsesidig påverkan.

Kammarens ledamöter känner säkert till vilken omfattning trafiksektorn har i vår nationalprodukt. år 1967 uppgick investeringarna i transportsektorn till sammanlagt 7,3 miljarder kronor med de definitioner som vi normalt använder i samband med nationalproduktberäkningarna. Detta innebär att inte mindre än 17 procent av landets totala bruttoinvesteringar det året föll på transportsektorn. Med den omfattning och betydelse som trafiksektorn har, med den tillväxttakt som karakteriserar den och med det investeringsbehov den representerar är det givetvis av största vikt att betingelser skapas för en samhällsekonomiskt riktig utveckling av sektorn. Det innebär att de statliga insatserna inom sektorn skall planeras i nära kontakt med samhällsplaneringen i stort. De lokaliseringspolitiska, arbetsmarknadspolitiska och allmänt näringspolitiska målsättningarna måste sålunda beaktas. Med dessa följer även kravet på en anpassning till samhällets insatser på trafikområdet på det sättet, att de kan tillgodose det jämlikhetsintresse som ligger i att mera likartade levnadsvillkor skapas för människorna i olika delar av vårt land. In i den bilden kommer då också självklart mil jöaspekterna, trafiksäkerhetsaspekterna och arbetarskyddsaspekterna. Om denna allmänna målsättning torde inga delade meningar råda. De målsättningar jag här har skisserat ligger i linje med 1963 års trafikpolitiska beslut. Det som jag här har sagt kan den som så vill kanske med någon annan ordvändning återfinna i beslutet. Den diskussion vi har fört genom åren och den diskussion som jag förutsätter att vi kommer att föra under kommande år rör tillämpningen av detta beslut. Det bör därför vara möjligt att dela upp diskussionen redan från början. Vi skulle såvitt jag förstår vara mogna att enas om att 1963 års trafikpolitiska beslut i sig bär alla de möjligheter till tillämpning som jag här har talat om. Jag förutsätter således att vi knappast skall behöva ta upp alltför mycket av vår tid med målsättningen. Men över till tillämpningen.

Detta påverkar i hög grad trafikpolitikens utformning. Vi har förändringarna inom näringslivet. Näringslivet har en naturlig förmåga att söka sig till tätortsregionerna — det söker sig till de platser där arbetskraften är tillgänglig, där serviceorganen finns och där i möjlig mån också råvarorna finns. Dessa saker inverkar i stor utsträckning på det vi här diskuterar. Hänsyn måste också tagas till utvecklingen inom transportväsendet självt. Det är inte särskilt många år sedan tåget hade någonting av tekniskt monopol som personförande transportmedel — säkert minns så gott som alla i denna kammare den tiden. En explosionsartat snabb teknisk utveckling gör sig märkbar inom transporttekniken. Man kan konstatera att 80 procent av de totala persontransporterna i dag företas per personbil. Man kan naturligtvis, som någon för en stund sedan sade från denna talarstol, beklaga att man i denna utveckling och i denna tid har svårigheter att tillgodose en tillfredsställande transportförsörjning på persontrafikens område med hjälp av järnvägarna. Jag delar sålunda helt exempelvis herr Hammarstens bekymmer för utvecklingen inom vissa regioner, där svårigheterna för människorna att söka sig till sjukhus är betydande. Inga delade meningar kan råda om de bekymren. Dem måste vi lösa genom kollektiv trafikservice i glesbygderna. Jag tar heller inte denna siffra på 80 procent bara för att lätt komma förbi problemet, utan jag nämner den därför att den ställer statens järnvägar inför svåra problem när det gäller att bibehålla en transportservice på persontrafikområdet som skulle kunna jämföras med vad SJ förr kunde erbjuda. Skall vi kunna bibehålla en sådan service, måste vi också räkna med mycket ökade bidrag till SJ.

De två siffrorna belyser lastbilstrafikens totala dominans i närtrafik och lokaltrafik.

Vid den taxehöjning som SJ företog den 1 juni i år kunde man bara delvis beakta konsekvenserna i kost nadshänseende av de nya löneavtalen för 1969 och 1970 — som bekant träffades inte dessa avtal förrän senare. Avtalsuppgörelsen medförde för SJ med dess = personalintensiva verksamhet starkt ökande personalkostnader. Jag har tidigare flera gånger nämnt och jag upprepar nu att personalkostnaderna i och med avtalsuppgörelsen i år ökade med inte mindre än 12 procent. Jag stannar vid denna förklaring till SJ:s taxejustering. Anledningen till att jag tar upp den i detta sammanhang är att man som sagt har kritiserat SJ:s och regeringens beslut att höja taxorna den 1 januari. Mot bakgrund av att såsom jag nyss nämnde drygt 50 procent av alla godstransporter går på landsväg bör det till protokollet antecknas att landsvägstrafiken den 1 januari höjer sina taxor med i genomsnitt 2 procent mer än SJ. Höjningen av SJ:s taxor utgör i genomsnitt 6 procent, medan landsvägstrafikens taxor höjs med genomsnittligt 8 procent.

Informationen om höjningar av taxorna för landsvägstrafiken har en viss benägenhet att inte tränga igenom. Det tog mig och departementet tre dagar att med uppbjudande av alla våra detektiva krafter klara ut hur stor höjningen var. Den hade dessutom beslutats redan innan höjningen för statens järnvägar var beslutad, men många av kammarens ledamöter har kanske inte ännu sett någonting i tryck om den höjningen. Det är nu en gång så att sådana höjningar bara brukar nämnas i marginalen. Nu spelar offentliggörandet i och för sig ingen roll — höjningen kommer, och de som utnyttjar landsvägstransporter får självfallet kännas vid den. Jag har med dessa ord, herr talman, bara velat ställa kyrkan mitt i byn för att ingen, ovetande om verkligheten, skall tro att SJ:s konkurrensförmåga gentemot företagen inom landsvägstrafiken försämras den 1 januari. Så över till trafikpolitiken under kommande år! Utskottet har, enligt min mening helt riktigt, i anledning av motioner om en översyn av eller ett upprivande av vissa delar i 1963 års tirafikpolitiska beslut konstaterat att detta självfallet inte är det riktiga förfaringssättet, utan tvärtom utgör en felaktig väg. Som jag nämnde i inledningen av mitt anförande rimmar 1963 års trafikpolitiska beslut med de målsättningar som de flesta talare hittills i debatten har betecknat som viktiga för framtiden. Utskottet refererar också till de utredningar som dels är avslutade, dels pågår och vilkas resultat självfallet måste avvaktas innan man exakt kan bedöma utfallet av 1963 års beslut.

Hur skall diskussionen se ut, när alla berörda har fått utredningens betänkande och verkligen kunnat läsa det?

Man gör här den reflexionen mot bakgrunden av som jag nyss sade att i samma stund som bilskatteutredningens betänkande har kommit från trycket man omedelbart finner många tidningsledare som är starkt kritiskt inställda till utredningens förslag och omedelbart tar den tunga landsvägstrafikens parti. Det gäller sannerligen för oss att i framtiden hålla tungan rätt i mun.

Den dagen, och den ligger inte så långt borta, gäller det att veta vilken väg vi skall välja i det trafikpolitiska spelet. Vi måste självfallet, när man skall utvärdera resultaten och fatta beslut på grundval av dessa utredningar, vara beredda att ta de konsekvenser som detta medför. Men jag betvivlar inte att vi då kommer att fatta de riktiga besluten.

I fråga om SJ:s godstransportarbete glömde jag nyss en mycket väsentlig sak. 80 procent av alla vagnslasttransporter inom SJ sker i dag på basis av fraktavtal, slutna mellan SJ och vederbörande kund. Det är viktigt att hålla denna siffra i minnet, som ju borde ha nämnts vid mitt resonemang om SJ:s taxehöjning. I sig själv innebär detta att SJ i det här avseendet bör ha ytterligare möjligheter att förbättra sitt konkurrensläge, eftersom fraktavtal inte skrivs med så korta intervaller som ett halvår eller något år. Båda parter är alltid måna om att binda varandra för så lång tid som möjligt. Detta betyder att dessa fraktavtal inte berörs av taxehöjningen den 1 januari 1970, utan endast efter det datum när avtalet upphör, då man på nytt har att ta upp förhandlingar. SJ har alltså inga möjligheter att per den 1 januari göra några justeringar uppåt i fråga om dessa fraktavtal. Många har naturligtvis i denna debatt tryckt på nödvändigheten av att vid uppföljningen av det trafikpolitiska beslutet mera konkret beakta de lokaliseringsoch näringspolitiska aspekterna. Men så har redan skett under de år som gått. Alla känner till det särskilda bidrag som SJ får för trafik på olönsamma järnvägslinjer, och som redan omnämnts ett par gånger från denna talarstol. Alla känner också till det bidrag på något tiotal miljoner kronor som via statsbudgeten utbetalas till flera hundra bussföretag som inte får affärerna att gå ihop. Staten bedömer det emellertid som nödvändigt att bussarna kör sina turer regelbundet i de bygder det är fråga om, så att människorna där kan komma till och från närmaste tätort. Här har alltså skett och sker fortfarande en satsning av lokaliseringspolitiskt slag. Självfallet görs det en satsning på kollektiv trafik i glesbygd. Avslutningsvis vill jag säga några ord om landshövding Lemnes utredning angående lokaliseringsoch regionalpolitiken vi i dagarna fått. I detta betänkande heter det bl.a.: »Beträffande möjligheterna att använda fraktsubventioner som ett lokaliseringspolitiskt medel vill utredningen framhålla följande. Med hänsyn till statsmakternas beslut på transportpolitikens område synes det inte möjligt att behandla dessa problem utan att ingående överväga i vad mån tänkbara lösningar kan påverka nuvarande allmänna riktlinjer. Inga delade meningar torde annars råda om att en utjämning av transportkostnaderna så att företag i norra Sverige inte på samma sätt som för närvarande har en belastning i dyrbara transporter såväl när det gäller råvaror etc. som färdiga produkter skulle ha en gynnsam effekt från lokaliseringssynpunkt.> I ett särskilt yttrande till samma betänkande skriver herrar Ekström och Svanberg: »>Utredningen borde enligt vår mening nu ha framlagt förslag om lägre frakttaxor inom stödområdet. Detta kan t.ex. åstadkommas genom att man inför en maximal avgift i taxorna för transport av varor och personer med järnväg och flyg. Kostnaderna för ett dylikt stöd bör bäras av staten i likhet med vad som sker för trafiksvaga järnvägar. En lämplig avvägning av stödet torde förhindra att man stimulerar speciellt transportintensiva industriföretag att snedvrida lokaliseringsvalet.> Lokaliseringsutredningens betänkande skall nu under vintern remissbehandlas. Någon gång i vår får sedan riksdagen behandla en proposition i ärendet.

Det är angeläget att slå fast detta. Om det skall göras någon kommentar till vad jag nyss sagt skulle det vara den att regeringen i linje med 1963 års trafikpolitiska beslut anser att tiden är inne att på allvar överväga en direkt koppling mellan trafikpolitiken och lokaliseringspolitiken. För dagen är jag inte beredd att närmare ingå på frågan om vilka lösningar man därvid skall söka finna.

Vidare anser regeringen det angeläget ati överväga i vad mån SJ:s transporikapacitet kan utnyttjas mera effektivt under kommande år. Även den saken skall beaktas vid behandlingen av det betänkande som jag nyss talade om. För ögonblicket kan jag där ta två exempel som belyser värdet av sådana överväganden. Vi vet att flottningsarbetet i våra älvar successivt kommer att upphöra och att virket inom bara några år måste transporteras antingen på landsväg eller på järnväg. Enligt regeringens bedömning är det viktigt att såväl trafikföretag som näringsliv och kommuner i god tid är på det klara med vilka transportalternativ som finns. Det kommer nämligen inte att bli fråga om tillfälliga transporter under ett eller annat år utan om transporter under så lång tid som man över huvud taget kan överblicka. Det är angeläget från samhällsekonomins och från trafikföretagens synpunkt liksom det rimligen borde vara från näringslivets synpunkt att i god tid på olika sätt klargöra vilken transportapparat som skall uinyttjas i detta speciella avseende under kommande år. Det andra exemplet som visar det angelägna i att på sikt se över transportkapaciteten är vägplan 70, som i dagarna framlagts. I den konstateras, såsom en tidigare talare sagt och jag vill upprepa detta — att på våra vägar om 15 år skall transporteras tre gånger mer än i dag. Enligt vägplan 70 skulle kostnaderna för utbyggnaden av vägnätet under samma tid uppgå till 50 miljarder kronor. Vi får för dessa pengar ett i många avseenden utomordentligt gott vägnät, som på många ställen kommer att tåla ett axeltryck på inie såsom nu högst 16 ton utan 18 ton.

Jag har velat framhålla detta därför att det hör samman med den bild som vi måste skapa oss av det trafikpolitiska och transportpolitiska mönstret under kommande år. Har vi inte realiteterna klara för oss hjälper det föga att tala om vad som har varit. Vad det nu gäller är att samfällt så långt det över huvud taget är möjligt sörja för att vi under kommande år skall kunna redovisa en transportoch trafikpolitik i vårt land, som gör skäl för beteckningen en progressiv samhällsutvecklande trafikpolitik.

Herr talman! Jag har inte begärt ordet för att direkt polemisera mot kommunikationsministern utan för att komplettera hans i början mycket iniressanta anförande. Kommunikationsministern gjorde vad han betecknade som en karakteristisk beskrivning av läget och talade om en trafikteknisk revolution. Efter denna värdering övergick han till att nämna en del siffror över den ökade bilismen och utnyttjade därvid ungefär samma siffermaterial som det jag använde i mitt försök till en analys av läget. Detta kommunikationsministerns sätt att beskriva verkligheten kan emellertid vara farligt, eftersom det antyder att det revolutionära skulle ligga i bilismens transporttekniska fördelar som sådana. Det ger mig anledning att något belysa bakgrunden till 1963 års trafikpolitiska beslut och de resonemang som föregick detta. Det gjordes vid denna tid ett offensivt utspel på bilismens område, där en kraftfull expansion ägde rum. Många människor i vårt land hade fått ekonomiska möjligheter att såväl skaffa privatbilar som utveckla lastbilstrafiken på landsvägarna. Det gjordes stark reklam för lastbilen som trafikredskap, och slagordet dörr-till-dörr-trafik myntades. Landsvägstrafiken framställdes som ett radikalt alternativ som kunde erbjuda en service vilken framför allt järnvägen inte kunde konkurrera med. Järnvägen förmenades utgöra ett passerat stadium när det gällde att lösa tidens trafikproblem. Vad innebar då dörr-till-dörr-trafiken? Ja, till en början gjorde man snabba erövringar av trafik med denna slogan. Statens järnvägar försökte matcha dörr-till-dörr-trafiken och lyckades även få till stånd en dörr-till-dörr-produktion. Vi använde vid statens järnvägar godsterminaler och lätta lastbilar för att omlasta godset och föra det direkt från kund till kund. Vilken utveckling har då skett beträffande lastbilstrafiken? Jo, dörr-till-dörrtrafiken försiggår i dag, efter 20 års utveckling, på ungefär samma sätt som vid statens järnvägar, d.v.s. man har kommit fram till den transportteknik som redan för 15—20 år sedan tillämpades vid statens järnvägar. Det bedrivs ingen dörr-till-dörr-trafik med en och samma bil, utan systemet innebär att lätta fordon hämtar godset hos kunderna och kör det till en godsterminal, där det lastas om till tunga lastbilssläp, på vilka det sedan förs fram till nästa godsterminal för att därifrån köras ut med småbilar. Det är uppenbarligen samma metod som började tillämpas vid statens järnvägar för snart 20 år sedan. Detta är alltså den »revolution> som bilismen på landsvägen har inneburit.

Om vi haft sådana alternativ att erbjuda — och härvidlag finns det verkligen »revoltmöjligheter> — hade vi kunnat nå goda och helt överlägsna resultat genom de kollektiva transportmedlen. Det är på detta område den framtida revolutionen återfinnes!